Herr talman! Herr Lindholm säger att förvaltningskontoret har arbetat snabbt, att man börjat behandlingen av frågan omedelbart efter sin tillkomst. Men jag har aldrig anmärkt på att förvaltningskontoret inte arbetat tillräckligt fort. Jag sade att det är riksdagen som inte arbetat tillräckligt snabbt. Riksdagens lokalfråga var aktuell långt innan förvaltningskontoret tillkom, en av de saker som riksdagen borde ha tagit itu med redan på 1930-talet i stället för på 1960-talet var just att tillskapa ett riksdagens förvaltningskontor. Tidigare fanns det inget organ som var ansvarigt för saken, och det är en av orsakerna till att vi nu befinner oss i den här pre-. kära situationen. Herr Lindholm har gjort mycket för att hjälpa oss. Jag har bara pekat på en förklaring till det besvärliga läget vi hamnat i och som bl.a. inneburit komplikationer med Stockholms stad. Beträffande min hänvisning till taxi-' chaufförer var det faktiskt inte min avsikt att de skulle bedöma — i varje fall inte ensamma — funktionsdugligheten hos det nya riksdagshuset. Det gällde bara avståndet, och jag anförde den saken som ett skäl för valet av Sergels torg vid sidan av en rad andra skäl, bl.a. det som herr Lindholm själv i en debatt för några dagar sedan ansåg mycket viktigt, nämligen att statsförvaltningen behöver flera lokaler. Här kan man få flera lokaler, om riksdagen förläggs inte till kvarteret Garnisonen utan till Sergels torg, där vi inte konkurrerar med statsförvaltningens öÖövriga tjänstemän. Herr Lindholm! Jag håller inte alls på att riva Skandinaviska Banken, Fylgias och Grängesbergsbolagets huvudkontor m.m. Jag yrkar bara bifall till hbankoutskottets hemställan där det krävs en utredning om var riksdagshuset skall ligga. I den utredningen inkluderas även den del av Nedre Norrmalm där bl.a. de nu nämnda byggnaderna ligger. Om husen i fråga skall rivas eller ej får vi väl se. Det beror på om utredningen kommer fram till att den bästa placeringen av riksdagshuset är just där. Jag har gjort en bedömning. Jag påstår inte att den är sakkunnig. Den är min egen personliga bedömning. Och jag har kommit fram till att om vi vill ha ett riksdagshus som fyller de krav som bör ställas på ett modernt riksdagens hus — och där räcker inte det 1okalprogram som man tidigare stannat för, utan det måste förmodligen bli fråga om en expansion framdeles — så måste vi sannolikt bygga riksdagshuset på Nedre Norrmalm. Här på Helgeandsholmen finns inte tillräckliga expansionsmöjligheter. Herr Lindholm kan ju ändå inte komma ifrån det faktum att denna ö liksom alla andra öar är omgiven av vatten, och om man därför skall ta sig över måste det ske med hjälp av kulvertar eller andra konstlade och svåra anordningar. Att förlägga riksdagshuset inom ett område som är avsett för statliga förvaltningsbyggnader ger bättre expansionsmöjligheter än att förlägga det till Helgeandsholmen.
Herr talman! Jag beklagar att jag nu förlänger debatten ytterligare någon minut. Herr Ullsten sade att om det och det hade gjorts förut, så hade vi inte behövt ha det så och så nu. Han hade inte förordat att de byggnader jag nämnde på Nedre Norrmalm skall rivas, sade han. Men hur kan herr Ullsten då förorda att man förlägger riksdagshuset just dit? Han kan väl inte förlägga det i luften! Eller är det så att herr Ullsten vill förlägga riksdagshuset på en tomt som i allt väsentligt motsvarar underlaget för hans argumentering? Om inte »om» hade varit kanske också herr Ullsten hade haft en mera realistisk bedömning i denna fråga.
Herr talman! Får jag bara förlänga debatten med ytterligare en halv minut. Jag kräver liksom bankoutskottets majoritet — jag är inte alldeles exklusiv i det avseendet — en undersökning av möjligheterna att förlägga ett riksdagens hus till Nedre Norrmalm, och den enda möjligheten att bedöma. om det går är att den föreslagna utredningen kommer till stånd. Det är inte detsamma som att lägga ett riksdagshus i luften; om det är någon som pratar i luften är det herr Lindholm.
Herr talman! Eftersom jag har haft förmånen att följa denna frågas behandling i förvaltningskontorets styrelse hela den tid de olika alternativen vuxit fram tycker jag mig ha anledning att redovisa min inställning till de två alternativ till provisorium som här föreligger.

Det första är kostnadsskälet. Man kastar inte bort 20 miljoner kronor, och det är ju fallet när pengarna inte ger någon ökad funktionsduglighet för riksdagen eller förbättrade arbetsmöjligheter i övrigt. Det enda man får för den merkostnaden är vad man kallar för det mera centrala läget. Det är också det som stått i förgrunden när man förordat alternativet vid Sergels torg. även bankoutskottet har förklarat att de två alternativen är likvärdiga; det enda som ger Sergels torg-projektet företräde enligt utskottet är det mera centrala läget. Vi har ett ekonomiskt ansvar, och med hänsyn härtill anser jag mig inte kunna tillstyrka Sergels torg-alternativet. När det gäller funktionsdugligheten är Sergels torg-projektet absolut inte överlägset alternativet i kvarteret Garnisonen. Den som från början följt med hur det senare projektet vuxit fram till planeringen enligt de färdiga modellerna har många belägg för detta. Utöver det förhållandet att ytorna i huset vid Sergels torg blir dyrare tillkommer ökade kostnader för parkeringsplatser. De parkeringsplatser som staden där kan erbjuda är dessutom sådana som är avsedda för stockholmarna i allmänhet. Det kommer således inte att iordningställas några nya parkeringsplatser för riksdagens räkning. Om riksdagsmännen förut inte varit populära i Stockholm, kommer de säkerligen inte heller att bli det efter att ha flyttat in vid Sergels torg. Det blir ökade kostnader också i ett annat avseende, som inte har nämnts i vare sig redovisningen från förvaltningskontorets styrelse eller av bankoutskottet, nämligen för den ökade service som måste komma till i Sergels torg-alternativet genom större antal vaktmästare m.m. Jag föreställer mig att vi i framtiden med nuvarande lönesättning inte heller kommer att kunna behålla våra vaktmästare. Vi måste säkerligen räkna med både ökat antal personal och högre lönekostnader. Det andra skälet till att jag har anslutit mig till reservationen är att jag anser att miljön vid Sergels torg inte är lämplig för förläggningen av ett riksdagshus. Det är inte en sådan miljö som är lämplig för riksdagens arbete. Det är en kommersiell miljö, som tillsammans med klotterplanket och de ständiga demonstrationerna där är mycket väsentlig anledning till att man bör ställa sig tveksam till en förläggning av riksdagens verksamhet dit. Såsom också tidigare har påpekats kan vi räkna med ständiga störningar från byggnadsarbeten runt om de provisoriska riksdagslokalerna. Herr Martinsson menar att detta är något som man får finna sig i även på andra arbetsplatser, men vi vet alla vilka svårigheter riksdagen hade att arbeta under vårsessionen föregående år när det pågick ombyggnadsarbeten på det nuvarande riksdagshusets tomt. Jag har anfört alla dessa skäl mot bakgrunden av vad jag lärt mig under de år jag verkat i det nuvarande riksdagshuset. Jag vet hur riksdagshuset fungerar som arbetsplats och jag känner till :kollegernas reaktioner i den miljö som våra säregna arbetsförhållanden skapar. Jag kan inte riktigt förstå herr Ullstens påstående att arbets förhållandena i detta hus är »fullstän digt olidliga». Man undrar vilka fina arbetsförhållanden han är van vid. Vi som själva kunnat studera hur utvecklingen gått framåt vet att ständigt nya krav har tillkommit, och vi har inom ramen för detta hus försökt att så långt som möjligt tillgodose riksdagsmännens intresse.

Men jag tycker ändå att jag för mitt eget samvetes skull, med utgångspunkt från mitt sinne för fair play, vill deklarera min ståndpunkt i denna fråga. Jag har inte deltagit i styrelsens beslut men väl i planeringen rörande de olika alternativen, och jag anser att jag bör förklara var jag står. Det är i dag vi skall ta ställning, och vi har alla vårt ansvar. Jag finner för min del inte att det enda avgörande skäl som anförts för Sergels torg-alternativet, nämligen att byggnaden kommer att ligga några hundra meter närmare en tunnelbanestation än fallet skulle bli i kvarteret Garnisonen, är bärande. Jag vill också säga några ord om de ledamotsrum som planerats vid Sergels torg. Det har talats mycket om dessa, och i pressen har vi kunnat läsa att riksdagsledamöterna om de så vill kan få bad i rummen. Men det är ju inte badrum som riksdagsledamöterna i första hand behöver utan arbetsrum. Och förslaget i motionen av herr Ullsten m.fl., att man från början skulle låta inreda rummen som hotellrum och att de riksdagsledamöter som så önskar skulle kunna använda dem som bostad, tror jag inte på. För ett tiotal år sedan framlades ett liknande förslag — det skulle byggas ett hotell där riksdagsledamöterna skulle få använda rummen under sessionstid; medan rummen över sommaren skulle disponeras som hotellrum. Det projektet strandade närmast på att riksdagsledamöterna vid den tidpunkten förklarade att de inte ville ha det på detta sätt. Det var tillräckligt, ansåg riksdagsledamöterna, att se sina riksdagskolleger hela dagarna i riksdagshuset — på fritiden ville man inte ständigt konfronteras med sina arbetskamrater, utan man ville komma bort från arbetsplatsen. Och jag undrar om de som nu motionerat kan vara övertygade om att särskilt många riksdagsmän skulle begagna sig av möjligheten att flytta in i anslutning till arbetslokalerna. Det är arbetsrum vi behöver, sade jag. Jag tror det är riktigt att försöka få ett rum till varje ledamot och inte — som man tidigare tänkt sig — under provisorietiden låta det räcka med rum som delas mellan ledamöter. Vi har ju erfarenheter av hur det nu är att dela arbetsrum. Den bästa lösningen är alltså enligt min uppfattning att även i provisoriet försöka få ett funktionsdugligt arbetsrum till varje ledamot. Det har vi möjligheter till om vi stannar för projektet Garnisonen. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till det av herr Lindholm under överläggningen framställda yrkandet.
Herr talman! Ända sedan det hus där vi nu sitter började planeras en gång i världen har stridens vågor gått höga angående placeringen av huset. Esteter och skönandar av olika slag har ständigt klagat över husets tyngd och alltför dominerande plats i stadsbilden. Man har drömt sig tillbaka till den avlägsna men idylliska tid då Helgeandsholmen var en jungfrulig ö utan bebyggelse. «Dessa tankar förs nu fram igen i sam band med planeringen för ett nytt riksdagshus. En rad institutioner, Kungl. akademien för de fria konsterna m.fl., träder fram med yrkande att Helgeandsholmen skall friläggas. Nuvarande riksbyggnader — riksdagshuset och riksbanken — skall enligt dessa yrkanden bort och helst skulle ingenting annat komma i deras ställe. Riksdagen skulle anvisas plats i fonden av Gustav Adolfs torg som en pendang till slottet. Därmed, menar man, skulle den Tessinska tanken i viss mån fullföljas. Det skulle bli en nord-syd-axel mellan representativa byggnader av stort format. Låt mig emellertid, herr talman, invända att man vid planläggningen alltid måste ta nödig hänsyn till riksdagens egna önskemål. Den tomt på Helgeandsholmen där riksdagshuset nu är beläget är utan tvivel den bästa tomt som över huvud taget kan tänkas för placering av en riksbyggnad av denna karaktär. Riksdagshuset får här det solitära läge som riksdagens värdighet kräver. Det ligger inte, som det skulle komma att göra enligt Nedre Norrmalm-alternativet, i en lång räcka av Kungl. Maj:ts ämbetsverk, som ett bland alla andra. Det ligger inte heller inklämt mellan starkt trafikerade stråkvägar. Det ligger för sig självt och befäster därmed sin speciella position i svenskt statsliv som den högborg riksdagshuset är och alltid måste förbli inom svensk demokrati. Att riksdagen skulle uppge en sådan belägenhet — evakuera sitt hus och överge sin tomt — av uteslutande estetiska skäl är en tanke som knappast någonsin kommer att kunna realiseras. Til syvende og sidst kommer riksdagen säkerligen att hålla på sin rätt och fordra att huset får ligga där det ligger. Jag tror att styrelsen för riksdagens förvaltningskontor gjorde helt rätt när den inte lade fram något annat förslag. Jag vill i detta sammanhang erinra om Erik Axel Karlfeldts ord: »Fördärves jag platt om jag viker en tum ifrån mitt run.» i Folk har accepterat detta läge, men jag vill inte påstå — det vill kanske ingen annan heller — att riksdagshuset har en idealisk arkitektur. Men man har vant sig vid huset. Det har med åren kommit att smälta in i stadsbilden. Jag har hört många, även framstående arkitekter, säga att det har sitt intresse — och kommer att få det i allt större utsträckning — som en exponent för sin tids byggnadsstil. Kanske kan man om ett antal decennier t.o.m. börja tycka att det är vackert! Man har vant sig vid att riksdagshuset ligger här på Helgeandsholmen. Läget är ett traditionellt begrepp i svenskt politiskt liv, som inte kan kastas åt sidan som någonting utan värde. För att riksdagen skall hålla sig kvar på Helgeandsholmen talar också det förhållandet — vilket redan framhållits av andra talare — att ett bygge vid Gustav Adolfs torg medför merkostnader, som förefaller tämligen orimliga och t.o.m. meningslösa.

Att placera riksdagshuset på Nedre Norrmalm, det är att ställa till besvärligheter för Stockholms stad. Slutligen innebär själva genomförandet av detta projekt svårigheter, som gör att egentligen ingen människa kan säga när det hela någonsin blir färdigt. Herr talman! Jag är helt övertygad om att varje förslag om ett riksdagshus på någon annan plats än Helgeandshol 'men är dödfött. Vi har bott här i 60 år, vi bor bra här och vi skall stanna här. Men om man har klart för sig att vi bör vara kvar där vi är, att vi har den bästa tomt som finns i Stockholms stad och dessutom just den tomt som anstår riksdagens värdighet, varför skall man då sätta i gång en arkitekttävlan, som omfattar även andra alternativ? Nej, låt arkitekterna studera problemet nybyggnad eller ombyggnad — därvidlag skall vi lämna dem fritt spelrum — men låt oss för all del ta bort alternativet att bygga vid Gustav Adolfs torg! Det är bara att kasta bort arbete och kostnader till ingen nytta. Arkitekttävlingen bör alltså begränsas till att röra de olika alternativen just på den tomt där riksdagen nu befinner sig. Blir det fråga om nybyggnad, har vi möjligheter att trycka vår husfasad något längre västerut och därmed göra sikten från Gustav Adolfs torg över Strömmen mot Slottet friare än den nu är. Det har ett estetiskt värde, som vi bör försöka ta till vara. Jag ber, herr talman, att få återkomma med ett yrkande när bankoutskottets utlåtande nr 48 har föredragits.

Herr talman! Jag vill ägna några ord åt förberedelserna till arkitekttävlingen. Det första som skall göras är en programskrivning, och därefter skall man utarbeta formerna för tävlingen. Jag är alldeles övertygad om att programskrivningen är en mycket viktig fråga, som "bör handhas av något riksdagens organ. Kanhända måste man göra programmen för de olika platser, som är föreslagna av bankoutskottet, något olika. Många förarbeten är gjorda, och därför bör detta kunna gå. Man måste emellertid hårt styra själva tävlingen med programmet. Enligt förvaltningskontorets förslag, något kommenterat av bankoutskottet, skall själva arkitekttävlingen äga rum i samarbete mellan riksdagen, regeringen och Stockholms stad. Med regeringen måste man då sammankoppla en del ämbetsverk, såsom byggnadsstyrelsen, planverket och riksantikvarieämbetet. De stadens organ som ifrågakommer är naturligtvis främst planorganen: generalplaneberedning, byggnadsnämnd osv. Särskilt i samband med alternativet 3 måste man ha ett sådant samarbete med staden. Komplikationerna med arkitekttävlingen är — såsom bankoutskottet har lagt upp den — att den omfattar tre olika alternativ: ombyggnad här, nybyggnad här och förläggning till Nedre Norrmalm. Om samma arkitekter inbjudes till alla tre alternativen, finns det risk för att många av dem — kanske alla ägnar sig med särskilt intresse åt någon av platserna. Eftersom herr Cassel nyss har förklarat att i detta fall allting är dödfött som inte har med Helgeandsholmen att göra, är det mycket möjligt att tävlande arkitekter koncentrerar sig på lösningar här och tar de andra alternativen mera legärt. Det kan därför böra övervägas att inbjuda olika arkitekter att tävla om ett riksdagshus på de olika områdena. Detta är emellertid inte så lätt, när arkitektkretsen är så stor — bankoutskottet har föreslagit att man inte skall begränsa sig till arkitekter från Norden utan även kunna sträcka sig till arkitekter utanför. Men bedömningen av hur man verkligen skall få fram tre likvärdiga förslag för vart och ett av de tre olika platsalternativen och dessas underalternativ — detta gäller speciellt förslaget nr 3 — är en mycket stor fråga, och det problemet måste lösas innan man kan besluta om inbjudning till en tävling. Beträffande alternativ 3 har stadskollegiets majoritet sagt sig endast kunna gå med på alternativ 3 a, och förvaltningskontoret har också — bl.a. för att respektera det kommunala planmonopolet — begränsat sig till alternativ 3 a, vilket innebär uppförande av en långsmal byggnad vid Gustav Adolfs torg och utefter Fredsgatan. Men om vi skall välja det alternativet, herr Lindholm, måste man väl också riva vissa hus — herr Lindholm anmärkte tidigare gentemot herr Ullsten att denne ville bygga sina hus i luften. Men även detta förslag innebär att man måste ta bort en del av de nuvarande byggnaderna, bl.a. Skandinaviska banken. I det fallet har alltså herrarna Lindholm och Ullsten samma principiella inställning till projektet. Herr Lindholm nämnde sedan det kommunala planmonopolet, och jag tycker att det är riktigt att man kommenterar detta. Han sade att man inte bör gå emot riksdagsbeslutet att städerna skall ha planmonopol; vi skall respektera de lagar vi själva har stiftat. Nu är det dock på det sättet att det inte finns någon bestämmelse i byggnadslagen som säger att städerna har planmonopol, utan det sägs tvärtom. Uttrycket är: »Finnes för stads ändamålsenliga utveckling eller till främjande av betydande allmänt intresse nödigt att stadsplan upprättas — — —» och staden inte gör det, kan staden av Kungl. Maj:t förständigas att göra det eller upprätta ett förslag. Men »planmonopolet» ligger i att den paragrafen aldrig kommit till användning. I sak är det riktigt som herr Lindholm säger, men han bör inte få stå oemotsagd när han hävdar att vi har stiftat en lag som säger att städerna har planmonopol, eftersom den lagen inte finns. De regler som tillåter att man går ifrån vad städer eller kommuner över huvud taget bestämmer om sin planering har man däremot aldrig tilllämpat. Herr Martinsson var också inne på tanken att man skulle kunna kränka de kommunala rättigheterna. Jag skulle vilja kommentera detta genom att säga att om man i samarbete med staden utlyser en tävling som omfattar även Nedre Norrmalm och det blir ett eller flera lyckade resultat av denna arkitekttävling, är det självklart att de planorgan som staden har kan tänkas ta intryck därav och försöka åstadkomma förslag till en stadsplan som går att använda. För närvarande finns det ingen fastställd stadsplan för Nedre Norrmalms ombyggnad; alltså kränker man inget planmonopol, och framför allt gör man inte detta genom att man utlyser en arkitekttävling som omfattar ett visst område. Jag utgår från att förhandlingar sedan skall upptagas med kommunala organ, och kan man därvid uppnå ett lyckat resultat behöver staten inte heller denna gång åberopa den paragraf som säger att kommunerna inte har planmonopol. Efter att ha kommenterat hur viktigt det är att ha en arkitekttävling skulle jag slutligen vilja framföra en kättersk tanke som har litet med programstyrning att göra. Varför skall vi nödvändigtvis ha en plenisal där varje riksdagsledamot har sin egen lilla bänk med sitt eget lilla bänklock att lyfta på och förvaringsplats för några handlingar? Det ser tröstlöst ut i en sådan sal, inte bara för den som står i talarstolen utan också för dem som sitter på läktarna och dem som ser på TV. Här är för närvarande mellan 120 och 130 personer, skulle jag tro — för en stund sedan var .det ungefär 75 eller 100 — och det ger inte intryck av att vara något auditorium. De som sitter i bänkarna vänder sig mot talaren men många eller flertalet 'kanske vänder sig mot ett annat håll. Så är det vid många debatter, och ofta är det ännu färre ledamöter inne än nu. Skulle man inte kunna göra det litet mer trivsamt som i en del andra parlament, exempelvis parlamentens moder, underhuset i London. Vi kunde göra så att den som vill delta i debatten sätter sig här framme kring talarstolen och i övrigt är salen fri. När man skall rösta bör detta kunna göras utan att man skall behöva sitta med knappar i varje bänk. Det finns nu för tiden elektronik, och det kommer att finnas ännu mera om 8—10 år då det nya huset finns till. Man stoppar kanske då in en nyckel på ett ställe på en tavla och därmed kan man avge sin röst. Det går att ordna så att fusk blir uteslutet. Detta är alltså en kättersk tanke som jag här ville framföra, och det skulle kunna hända att detta kunde förbilliga det nya riksdagshuset. Slutligen skall jag — vilket också har med programskrivningen att göra — framföra ett litet programutkast från 1882. Det var två ingenjörer, A. Amundson och C. G. Borgström, som då gjorde ett förslag till en ny riksdagsbyggnad på Riddarholmen. Det var ett kort programutkast som hade följande lydelse: »Detta betyder ju alldeles icke att riksdagshuset behöfver vara i det yttre praktfullt, i det inre öfverflödigt.

Herr talman! Till herr Tobé vill jag säga att hur vi än gör om denna sal lär vi väl inte kunna få folk att lyssna mer eller mindre. Det beror väl på oss själva och på vad vi har att säga. Jag tror att det är en bra frihet den att låta bli och lyssna som vi fortfarande har. När det sedan gäller planmonopolet är det måhända inte obekant för herr Tobé att bestämmelsen om statens möjlighet att ingripa närmast kom till för att möjliggöra ingrepp mot kommuner som över huvud taget inte ville befatta sig med problemen och göra det som egentligen ålåg dem. Vad som enligt min mening är det mest betänkliga i det hela är den situation som kommer att uppstå om man bifaller bankoutskottets utlåtande nr 48. De planerande myndigheterna i Stockholms stad, de myndigheter som skall sköta fastighetsaffärerna där och de som skall ligga ute i mycket stora finansiella transaktioner för att lösa cityfrågan i Stockholm, binds under en tid som vi inte kan överskåda. Vi vet inte hur lång tid arkitekttävlingen kommer att ta. Utskottet understryker att den etapp av lokalfrågans behandling som nu förestår innefattar förberedelserna för en arkitekttävling. Jag tycker att det vore orimligt att behandla dem av våra kolleger som är kommunalmän i Stockholm på det sättet, att de skall behöva sväva i ovisshet under kanske tre, fyra, fem år, medan först detta förberedelsearbete och sedan arkitekttävlingen pågår. Vi har enligt min mening fått tillräckligt besked om vad stockholmarna anser. En skrift från stadskollegiet dagtecknad den 27 maj 1968 har delats ut. När ärendet var uppe i förvaltningskontorets styrelse fick vi också ett klart besked om vad man på kommunalt håll i Stockholms stad då ansåg. Om kammaren skulle bifalla utskottets hemställan i dess utlåtande nr 48, skulle detta i hög grad försvåra arbetet i Stockholms stad.

Herr talman! Jag yrkar avslag på det av bankoutskottet framlagda memoria let. Som skäl härför vill jag anföra att i memorialet icke har framförts något nytt. Utskottet har endast givit ett referat av vad utskottet anfört i sitt utlåtande nr 48. Om kammaren nu i sak intar samma ståndpunkt som den gjorde för ett par timmar sedan, frågar man sig givetvis vad som kommer att hända. Därom kan naturligtvis delade meningar råda. Möjligen kan någon anse att hela frågan om förberedelsearbetet för arkitekttävlan förfaller. Jag kan emellertid inte dela den meningen. Jag har rådgjort med några personer som är väl förfarna i frågor av detta slag. Enligt min och deras mening kommer utredningsalternativen 1 och 2 inte att falla, eftersom kamrarna varit eniga beträffande dem. Endast beträffande alternativ 3 kommer ett avslagsbeslut här i kammaren att innebära att bankoutskottets förslag faller. Ett avslag medför alltså enligt min mening inte att ärendet på något sätt fördröjs. Däremot kommer den mening, som denna kammare vid den tidigare voteringen gett till känna, att bli gällande gentemot första kammarens mening. Herr talman! Jag har endast att vidhålla det nyss framställda yrkandet om avslag på bankoutskottets memorial.
Herr talman! Även jag ber att få yrka avslag på detta memorial. Det står i slutet på utskottets uttalande någonting egendomligt om att riksdagen senare kommer att få ta slutlig ställning till arkitekttävlingens omfattning. Men vad vi nu inbjudes att fatta beslut om är ju att arkitekttävlingen skall omfatta icke bara de båda alternativen beträffande Helgeandsholmen utan också alternativet vid Gustav Adolfs torg. Vi i andra kammaren har redan beslutat att tävlingen skall omfatta enbart de båda första alternativen. Jag anser att vi skall hålla fast vid det beslutet. Sedan vill jag mera i marginalen säga, att frågan om var det nya riksdagshuset skall placeras väl borde ha ett skäligen akademiskt intresse för första kammaren. Det naturliga är att den kammare som skall verka i det nya huset också skall bestämma var huset skall ligga.

Herr talman! Herr Martinsson förklarade, att den skrivning som nu föreligger från bankoutskottet inte innebär någonting nytt. Naturligtvis inte, herr Martinsson! Det vore väl ganska anmärkningsvärt, om vi nu skulle ha kommit med några nya fakta. Fakta hade presenterats ordentligt redan i utskottsutlåtandet. Men jag är inte helt övertygad om att alla ledamöter har trängt in ordentligt i detta utlåtande. Det är ingen oförskämdhet av mig att säga så. Jag är den förste att erkänna att man absolut inte hinner att i detalj gå igenom alla utlåtanden. Det är väl rent av så att herr andre vice talmannen har försummat att se vad som står på sidan 4 i utskottsutlåtandet: »Utskottet vill slutligen understryka att den etapp av lokalfrågans behandling som nu förestår innefattar förberedelserna för en arkitekttävling». Detta innebär att utskottet är i sin fulla rätt att nu framhålla att riksdagen senare kommer att få ta slutlig ställning till arkitekttävlingens omfattning. Jag tillåter mig alltså påstå att debatten tidigare haft en viss slagsida. Jag tänker då inte på s/s Caronia som tidigare varit inne i debatten men sedan avförts från dagordningen. Den lär numera ha sålts till ett kanadensiskt rederi och kommer att segla under bekvämlighetsflagg, vilket alltså blir det fartygets öde. Jag vill nog påstå att man överdrivit betydelsen av det beslut som vi nu står beredda att fatta. Det har frammanats en viss ödesstämning. Herr Cassel lyckades skickligt göra detta genom att citera Karlfeldt. Han läste som om han vore de Wahl själv: »Fördärves jag platt om jag viker en tum ifrån mitt ärvda rum» — det är väl så det heter? Det är inte fråga om att vi skall flytta från det ärvda rummet. Och det är inte heller fråga om att vi skall fortsätta den flyttning längre in mot vad som nu är den centrala staden som faktiskt har ägt rum. Ty om jag är rätt underrättad så sammanträdde ständerna och även den samlade riksdagen tidigare alls inte på denna holme, som då var kungligt hovstall, utan på Riddarholmen, i Storkyrkan o.s.v. även för den historiskt intresserade är det inte en oacceptabel tanke att riksdagen skulle flytta härifrån. Det är inte fråga om att i dag säga nej till Helgeandsholmen och ja till Nedre Norrmalm. Det är heller inte fråga om ett övergrepp som vi skulle begå mot Stockholms stad. Jag har tyvärr inte mina noteringar här, men jag tror att det var det uttrycket som användes av herr Martinsson, nämligen ett övergrepp. Det skulle ge intryck av att vi skulle sätta oss på staden, förvägra staden att utöva det planmonopol som tillkommer staden. Det är faktiskt inte så att man sätter sig så lätt på herr Mehr, knappast heller på Carl Albert Anderson. De har möjlighet att tillvarata sina intressen.

Men vi vet också att det finns starka minoriteter i dessa instanser som har talat till förmån för att man skall un dersöka den tanken. Det finns de som kan föreställa sig en annan lösning att utnyttja dessa välbelägna kvarter än att där placera parkeringshus för tusentals bilar och ett jättehotell byggt för amerikanska pengar. Detta betyder att jag på nytt velat framhålla att ett beslut i den riktning som utskottet rekommenderar, nämligen ett biträdande av första kammarens beslut, icke innebär att vi avsäger oss möjligheterna att i fortsättningen existera på Helgeandsholmen i detta gamla hus eller i ett nybyggt hus. Det innebär icke att vi pressar oss på Stockholms stad. Det innebär däremot större valfrihet, större möjligheter för dem som fortsättningsvis kommer att handlägga detta ärende. Får jag, trots att det inte innebär något nytt, sluta med att läsa upp vad som står i detta bankoutskottets memorial, som så snabbt har behandlats här i natt. Det framhålles bl.a. följande: »I betraktande av att förhandlingar med Stockholms stad sålunda förutsätts äga rum och att riksdagen senare kommer att få ta slutlig ställning till arkitekttävlingens omfattning har utskottet funnit sig böra föreslå att andra kammaren biträder första kammarens beslut i ärendet.» Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till detta bankoutskottets i enighet avlåtna memorial.

Herr talman! Det var naturligtvis mycket fascinerande för oss alla att lyssna till utskottets ärade ordförande och precis få veta vad det är som bankoutskottet inbjudit oss att ta ställning till: Men läsa innantill kan vi ju alla, och vi visste att det var fråga om för beredelse för en arkitekttävlan. Det kom alltså inte som någon nyhet, utan vi var fullt på det klara med att det inte rörde sig om det slutliga beslutet utan om en förberedelse. Om utskottets ärade ordförande lyssnade till mitt anförande vet han att jag sade, att det är helt onödigt att ställa till med en arkitekttävlan rörande ett projekt som vi inte vill ha, ty vi vill inte flytta härifrån. Vi önskar bo kvar på Helgeandsholmen och vill icke till Nedre Norrmalm. Det är det ställningstagandet vi bör ta. Till slut skulle jag parentetiskt vilja säga den ärade ordföranden i bankoutskottet att, om han vill korrigera mina citat av Karlfeldt, bör han se efter vad Karlfeldt skrivit, ty det han sade var fel.

Herr talman! Trots att det väl inte har så stort sakligt intresse ber jag ändå om ursäkt för att jag felciterade Karlfeldt. Jag gjorde det inte för att korrigera herr andre vice talmannen utan för att citera honom, men jag misslyckades tydligen med det, vilket berodde på att jag har mina anteckningar från debatten uppe i utskottet och inte var inställd på att man här skulle få tillfälle att plädera. Det tillfället är mig emellertid mycket kärkommet, eftersom det ger mig möjlighet att nu erinra om att herr Martinsson talade om kränkning av stadens planmonopol. Jag hoppas att jag i mitt tidigare inlägg gav klart besked om att någon sådan kränkning icke kommer att ske. Till sist ber jag att på nytt få framhålla att jag själv gjort mig skyldig till att dåligt ha läst och citerat i handlingarna, Innan tävlingen utlyses skall ärendet komma åter till riksdagen. Om denna kammare biträder första kammarens beslut är alltså inte pengarna till en arkitekttävling bortkastade. Vi får då tillfälle att pröva huruvida vi är benägna att låta arkitekterna göra upp skisser och ritningar också över ett riksdagshus på Nedre Norrmalm. Ärendet kommer alltså åter innan tävlingen utlyses.
Herr talman! Jag begärde ordet enbart för att i alla avseenden instämma med herr Regnéll, möjligen med undantag beträffande längden av hans första anförande. Jag tillåter mig erinra kammaren om att det inte gäller att fatta ett beslut om var ett nytt riksdagshus skall ligga. Något sådant borde vara onödigt vid det här laget. Vad det gäller är ett beslut som anger för riksdagens ledamöter bredden av det material som de en gång skall ta ställning till. Den tolkning som herr Martinsson gjorde av innebörden av ett beslut om avslag i andra kammaren har åtskilliga brister. Jag ber därför att livligt få tillstyrka bankoutskottets hemställan.

Ärade kammarledamöter! 1968 års riksdags vårsession går mot sitt slut, och vi räknar i dag den 31 maj — den sista dag då vi har rätt att sammanträda, om vi inte vill fortsätta till den 15 juni. I det senare fallet får vi ju inte ta någon höstsession. Slutspurten i riksdagsarbetet har onekligen varit påfrestande, och detta sammanträde avslutas under omständigheter som ter sig en aning ovanliga. Orsaken till att jag och inte vår avhållne talman Thapper står här framför er och avslutar vårsessionen är att talman Thapper befinner sig i Uppsala för att mottaga en mycket hög akademisk utmärkelse. Jag är övertygad om att kammarens ledamöter instämmer med mig i en lyckönskan till talman Thapper för denna mycket välförtjänta utmärkelse såsom erkänsla för ett långvarigt arbete till den svenska sjukvårdens fromma. Det åvilar mig nu att med några ord hemförlova kammarens ledamöter till den inbrutna, väntande sommaren. Må det tillåtas mig att uttala vissa förhoppningar. Jag hoppas att vi efter denna veckas ansträngningar skall få tillfälle att åtminstone i någon mån avnjuta den svenska sommarens behag och fördelar, att vi skall få den ro och avslappning som jag är helt övertygad om att samtliga kammarens ledamöter behöver. En reflexion har jag kunnat göra från den utsiktspunkt där jag just nu befinner mig. Den valrörelse, som kommer att kulminera omedelbart före den 15 september, förefaller mig att redan ha tagit sin början. Kanhända har vissa hårda ord växlats, kanhända jag inte är en alltför dålig profet, om jag förmodar att åtskilligt flera tillmälen kommer att utbytas mellan kammarens ledamöter, tillhörande olika partier, innan vi har fått del av valets resultat. Hur som helst uttalar jag den förhoppningen, att vi, när vi på nytt möts i detta rum, vilket kommer att inträffa onsdagen den 16 oktober kl. 11.00, skall återförenas i känslan av det goda kamratskap över partigränserna, som ändock alltid har präglat umgänget mellan kammarens ledamöter.

Sist men inte minst skulle jag till kammarens stenografer vilja framföra ett alldeles särskilt tack för det påfrestande arbete de har utfört under den senaste veckan. Jag tror inte att kammarens ledamöter alla förstår vad det innebär för stenograferna att arbeta under pressen av de många nattplena, som här har hållits. De har gjort det på ett — som vi vet — mycket förtjänstfullt sätt. De är förtjänta av vår tacksamhet. Jag ber nu att få rikta vårsessionens sista fråga till kammarens ledamöter: Behagade kammarens ledamöter åtskiljas?